Herr talman! Vi står nu i begrepp att fatta ett för vår rättsordning viktigt beslut, nämligen att antaga en ny konkurslag. Genom den nya lagen slopas den nuvarande indelningen i ordinär och mindre konkurs. I stället skapas ett enhetligt förfarande. Konkursproceduren får, om uttrycket tillåts, en delvis ny juridisk kostym. Så långt är utskottet 25 enigt. Lagförslaget innehåller emellertid härutöver ett antal frågor av materiell betydelse. Här föreligger väsentliga åsiktsskillnader av principiell karaktär. Glädjande nog har vi borgerliga i huvudsak samma grundinställning till de olika frågorna. Det är endast på några punkter där vår samsyn ej är fullständig. En väsentlig rättssäkerhetsfråga avser fördelningen av bevisbördan. Skall den som söker återvinning av en rättshandling bevisa att svaranden varit i ond tro vid den relevanta tidpunkten eller måste svaranden värja sig genom att vid domstolen göra gällande att han varken haft eller borde ha haft kännedom om sådana relevanta omständigheter som konstituerar ond tro? Lagförslaget lägger den processuella bördan på svaranden. Bevisbördan sägs vara omkastad. Skall vid återvinning rättsfaktum vara, såsom nu är fallet, insolvens eller i stället insufficiens? Hur långt skall konkursförvaltaren beakta andra intressen än borgenärernas vid avvecklingen av konkursboet? Det är framför allt på dessa principiellt centrala punkter som åsikterna bryter sig. Vi som företräder de borgerliga partierna här i kammaren har — bl.a. för tids vinnande — kommit överens om den närmare inbördes fördelningen av de olika ämnena. I enlighet härmed inriktar jag mig på konkursförvaltarens roll i konkursen. Konkursinstitutets idé är att en insolvent gäldenärs samlade tillgångar snabbt skall tagas i anspråk för att ge borgenärerna betalt för deras fordringar så långt nu medlen förslår. Förvaltarens huvuduppgift är därför att verka för en snabb och för borgenärerna förmånlig avveckling av konkursboet. Som framhålls i reservation 1 anses det dock redan i dag att förvaltaren är skyldig att beakta de anställdas intresse av fortsatt sysselsättning. Nuvarande ordning är fullt tillfredsställande. Att på sätt propositionen föreslår genom lag ålägga borgenärerna ansvar för andra personers sysselsättning innebär dessutom ett främmande inslag i svensk konkurslagstiftning. Så är fallet inte minst därför att det strider mot konkursinstitutets grundidé att utsätta borgenärerna för ytterligare förluster utöver dem som konkursen i sig medfört. I reservationen åberopas ytterligare flera omständigheter som talar emot det lagfästande som propositionen föreslår. Nära samband med frågan om konkursförvaltarens roll i konkursen har spörsmålet om förvaltarens relation till tillsynsmyndigheten. Att märka är då att tillsynen utövas av kronofogdemyndigheten, som samtidigt är ålagd att vara verktyg för statens borgenärsintresse i konkursen. Kronofogden uppträder med andra ord i dubbel skepnad, något som det finns all anledning att uppmärksamma. Det ankommer på förvaltaren att självständigt fatta alla sina beslut. Det är lätt att inse att det med propositionens ställningstagande finns betydande risk för att de olika intressena inte hålls isär på ett från rättssäkerhetssynpunkt önskvärt sätt. Denna uppfattning ligger till grund för vår inställning. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu anfört och till vad mina borgerliga kolleger i tillämpliga delar kommer att anföra ber jag att få yrka bifall till de reservationer som de moderata ledamöterna i utskottet står bakom.

Herr talman! Min uppgift är att kortfattat redovisa folkpartiets inställning till propositionen om ny konkurslag. Förslaget måste betraktas som en vällyckad lagstiftningsprodukt med endast några skönhetsfläckar. Kritiken gäller främst fyra särskilda punkter. Till att börja med handlar det om jävsregler för konkursförvaltare. Förvaltarens oberoende ställning i förhållande till såväl gäldenär som borgenärer måste uttryckligen och otvetydigt markeras i lagen. Departementschefen har vid tre skilda tillfällen avvisat en sådan reglering. Men nu har ett enhälligt lagutskott gått på folkpartiets linje om införande av lagregler om förvaltarjäv, och den närmare utformningen får därvid övervägas i enlighet med utskottets synpunkter. Vidare gäller det tillsynsansvarets framtida utformning. Kronofogdemyndigheten innehar en tvivelaktig dubbelroll såsom såväl företrädare för statens borgenärsintresse som tillsynsmyndighet i konkurser. Därför misstänker många enskilda borgenärer att kronofogden prioriterar allmänna mål, ofta angående skatter, framför de enskilda målen. Denna misstänksamhet förstärks nu av kronofogdens inflytande genom sin rådgivningsroll i konkurser. Inom nuvarande organisation finns viss, men ej fullständig, möjlighet att separera borgenärsoch tillsynsrollerna. Nu pågår omorganisation, och det hade då varit rätt tillfälle att helt separera dessa roller. Härigenom hade ökad trovärdighet skapats för kronofogdens opartiskhet i båda rollerna. Vad beträffar frågorna om konkursförvaltarens möjlighet att beakta sysselsättningsintresset vid avveckling av konkursboet och vissa regler om återvinning hänvisas till anföranden av medreservanterna Allan Ekström, som har hållit sitt anförande, resp. Martin Olsson, som kommer att hålla sitt anförande efter mig. En särskild fråga handlar om dataregistrering av konkursuppgifter. Missvisande registeruppgifter kan naturligtvis uppkomma även i konkurssammanhang och innebär då rättsförluster för gäldenären. Detta inträffar om det i aktuellt dataregister inte framgår att ingiven konkursansökan återkallats. Risken finns att exempelvis kreditmöjligheterna kan försvinna, såväl för näringsidkare som för privatpersoner. Socialdemokraterna i utskottet tycker visserligen att detta är otillfredsställande, men vill uppskjuta en lagändring till en oviss framtid. Under tiden struntar man tydligen i den enskildes dataintegritet. Avslutningsvis bör endast tilläggas att konkurslagen behöver en kompletterande lagstiftning med regler för rekonstruktion av företag i ekonomisk kris, som alternativ till konkursinstitutet. Folkpartiet har därför föreslagit utredning av en sådan rekonstruktionsmodell. Frågan har uppskjutits till hösten, men kommer då förhoppningsvis att få en positiv lösning. Till slut yrkar jag för folkpartiets räkning bifall till reservationerna nr 1, 5, 6, 7 och 8 i lagutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Centern har ställt sig bakom huvuddelen av förslagen till ny konkurslag. Men som framgår av reservationerna nr 6 och 7 har vi tillsammans med moderaterna och folkpartiet, främst av rättssäkerhetsskäl, motsatt oss två förslag till viktiga ändringar i återvinningsreglerna. För att vinna tid har vi reservanter kommit överens om att jag skall kommentera de båda reservationerna. Återvinning i konkurs innebär att en annars giltig rättshandling skall gå åter, om den på något i konkurslagen närmare angivet sätt har samband med en senare inträffad konkurs. Det är därför en naturlig utgångspunkt att en återvinningssökande skall styrka de omständigheter som måste föreligga för att hans talan skall kunna bifallas. Hittills gällande regler om återvinning av otillbörliga rättshandlingar är utformade i enlighet härmed.

I propositionen föreslås att bevisbördan beträffande närstående till gäldenären skall kastas om. Det föreslås nämligen att den närstående till gäldenären skall anses ha sådan kännedom om gäldenärens situation att återvinning skall ske, om det inte görs sannolikt att den närstående varken hade eller borde ha haft sådan kännedom om gäldenären. Man utgår således ifrån att den närstående regelmässigt har kännedom om gäldenärens ekonomiska förhållanden. För att hindra återvinning måste den närstående alltså bevisa att han inte har sådan kännedom. Vi reservanter har av flera skäl motsatt oss denna särbehandling av närstående. Jag vill först erinra om att kretsen närstående är mycket vidsträckt. Till närstående räknas enligt lagförslaget inte bara den som är gift med gäldenären utan också gäldenärens barn, barnbarn, föräldrar, syskon, svågrar m.fl. samt den som på annat sätt personligen står gäldenären särskilt nära. Ett annat skäl till att vi motsätter oss förslaget är att avsaknaden av insikt inte är någon omständighet som är skönjbar utåt. Det torde bli näst intill ogörligt att i efterhand föra bevisning därom. Enligt vår mening uppstår det en icke godtagbar rättsosäkerhet för den närstående medkontrahenten. Majoriteten av remissinstanserna avstyrker liksom vi reservanter förslaget om omvänd bevisbörda för närstående. Även utskottsmajoriteten, som stöder propositionen också i denna del, förefaller att vara något osäker om lämpligheten av den föreslagna regeln eftersom man skriver: ”Det sagda innebär dock inte att man helt kan bortse från de farhågor som kommit till uttryck i motionerna. Utskottet utgår därför från att regeringen kommer att följa den praktiska tillämpningen av den nya regeln och vidtar de åtgärder som kan visa sig erforderliga.” Herr talman! Reservation 7 gäller temat för motbevisning vid fråga om återvinning av gåva. Enligt hittills gällande regler kan en gåva som fullbordats viss tid före konkursen gå åter, om det inte kan visas att gäldenären varken var eller genom gåvan blev insolvent. Regeringen föreslår att återvinningsfristen för närstående gåvotagare förlängs till tre år. Det råder enighet om detta förslag. Regeringen föreslår dock också att temat för motbevisning, för att gåvotagaren skall undgå återvinning, skall vara gäldenärens sufficiens, i stället för som hittills hans solvens. Majoriteten av remissinstanserna motsätter sig denna ändring, liksom vi reservanter. Jag kanske skall förklara uttrycken något. Insolvens innebär en oförmåga att betala sina skulder efter hand som de förfaller till betalning. Om någon är insufficient innebär det att skulderna är större än de utmätningsbara tillgångarna. Inför ett beslut i denna fråga är det viktigt att erinra om att insufficiens inte behöver vara något tecken på att en person snart kanske försätts i konkurs. Det vanligaste torde nämligen vara att en insufficient person är fullt kapabel att betala sina skulder i rätt tid. Många människor med stora studieskulder, många som nyligen köpt egna hem och bohag till detta liksom många företagare som nyligen startat ett företag kan vara insufficienta, dvs.ha skulder överstigande de utmätningsbara tillgångarna. Insufficiens kan långt ifrån alltid uppfattas som tecken på ekonomiskt trångmål. Insikt om en gäldenärs insufficiens kan således inte allmänt sett ge medkontrahenten anledning att avhålla sig från rättshandlingar med gäldenären. Vi anser att regeringsförslaget i denna del inte är förenligt med rimliga krav på rättssäkerhet och avvisar det, som framgår av reservation 7. Herr talman! I propositionen föreslås att konkursförvaltaren vid avveckling av konkursboet skall beakta vad som är ägnat att långsiktigt främja sysselsättningen, om det kan ske utan att borgenärernas rätt nämnvärt förringas — som det uttrycks i lagtexten. Från centerns sida anser vi att det är viktigt att konkursförvaltaren uttryckligen skall kunna ta hänsyn till sysselsättningen. Vi tillstyrker därför förslaget. Detta förslag har emellertid inte remissbehandlats. På vårt initiativ ordnade utskottet en hearing för att få veta hur förslaget bedöms av representanter för olika intressen. Meningarna var därvid mycket delade. Mot förslaget anfördes bl.a. att kreditgivare och leverantörer kan bli mer återhållsamma med att bevilja krediter, om de vet att de vid en eventuell konkurs för företaget i fråga kan få mindre utdelning på grund av att sysselsättningsskäl— och inte endast borgenärens intresse av att få utdelning — skall beaktas vid avvecklingen. Förslaget skulle kunna få motsatt effekt på sysselsättningen i sysselsättningssvaga områden på grund av att företag där skulle få svårare att erhålla krediter. Vi centerpartister tillstyrker propositionen, men vi har i reservation 2 hemställt om att riksdagen skall uttala vikten av att regeringen noga följer tillämpningen av den föreslagna regeln. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 6 och 7.

Herr talman! I förslaget till ny konkurslag föreslås under 7 kap. 8 § att konkursförvaltaren i fortsättningen i viss mån även skall beakta intresset av en långsiktig sysselsättning. Vi anser att det är riktigt att de anställdas intressen, liksom intresset från samhällets sida att främja sysselsättningen, får större utrymme. Den av regeringen föreslagna skrivningen förändrar dock inte i egentlig mening dagens situation på detta område, i och med att regeringen i sin formulering skriver att detta skall ske ”utan att borgenärernas rätt nämnvärt förringas”. Lagrådet påpekar att hänsyn till samhällets intresse av långsiktig sysselsättning är ett främmande element i konkursinstitutet i och med att borgenärernas rätt i viss mån inskränks. Detta är naturligtvis riktigt. Vi anser dock att samhällssysselsättningen är ett minst lika legitimt intresse som borgenärernas rätt. Hänsyn till detta intresse bör därför sättas i system och ej enbart påpekas i en bisats. För att få en adekvat bild av möjligheterna till fortsatt sysselsättning är det av stor vikt att förvaltaren också inhämtar information av de anställda. Detta är även en viktig demokratifråga, liksom frågan om att de anställda informeras om alla förvaltningsåtgärder av betydelse. Vpk kräver alltså att de föreslagna skrivningarna skärps, så att samhällets intresse av en långsiktig sysselsättning starkare beaktas, samt att de anställdas rätt till inflytande och information garanteras. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motion L135.

Herr talman! Det förslag till ny konkurslag som vi i dag behandlar är av stor betydelse inte bara för näringslivet utan också för den enskilde. Bland de mera betydelsefulla ändringar som genomförs när den mer än 65 år gamla konkurslagen försvinner märks ett enhetligt förfarande, vidgade återvinningsmöjligheter, en klarare systematik och möjligheter för förvaltaren att i olika frågor som rör förvaltningen beakta inte bara borgenärsintressena utan även intresset att långsiktigt främja sysselsättningen. Systemet med fattigkonkurser avskaffades 1979 och ersattes med en ny ordning för handläggning av de mindre konkurserna. Nu slås de båda nuvarande handläggningsformerna för ordinär resp. mindre konkurs samman till ett förfarande med handläggningen av mindre konkurser som förebild. Avsnittet om återvinning bygger på ett av ekokommissionens förslag. I avsnittet om återvinning föreslås ett flertal förändringar i syfte att vidga återvinningsmöjligheterna. När det är fråga om återvinning av en otillbörlig rättshandling skall medkontrahent som är närstående till gäldenären anses ha känt till — eller bort ha känt till — gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. En annan ändring avser temat för medkontrahentens motbevisning vid återvinning av gåvor och andra benefika rättshandlingar. Här förlängs återvinningsfristerna beträffande rättshandlingar med närstående från två till tre år. Herr talman! Förslaget till ny konkurslag innefattar en välbehövlig modernisering och förenkling av konkurslagstiftningen. Det ursprungliga förslaget från konkurslagskommittén fick också ett mycket positivt mottagande av remissinstanserna. Det kan konstateras att förslaget som helhet är en vällyckad lagstiftningsprodukt, något som redan har framhållits från talarstolen och som jag kan instämma i. Att utskottet i principiella delar i stort sett varit enigt visar också att det är ett väl avvägt lagförslag som vi nu har att ta ställning till. Eftersom vi redan börjar ha en viss tidsbrist i kammaren, skall jag fatta mig kort och i huvudsak endast bemöta de reservationer som är fogade till betänkandet. Gunnar Thollander kommer dock att ta upp de reservationer som har anknytning till förvaltarens möjlighet att beakta sysselsättningsintresset. Sedan den 1 januari 1980 gäller en ny ordning för tillsyn i konkurs. I reservation 3 framhålls att det nu är alltför tidigt att genomföra några mera genomgripande förändringar i formerna för tillsynen. Jag delar den uppfattningen. Däremot anser jag att det kan finnas skäl att inom ramen för nuvarande system ge tillsynsmyndigheten möjlighet till större tillsyn i konkursförvaltningen. Om möjligheterna till tillsyn förbättras kan tillsynsmyndigheten skaffa sig ett bättre underlag för sin efterhandskontroll. Dessutom innebär den föreslagna förändringen inte bara att tillsynsfunktionen blir effektivare utan också att förvaltaren kan få stöd i sitt arbete. Jag yrkar avslag på reservation 3. Så till reservation 5 om det framtida tillsynsansvaret. Frågan huruvida kronofogdemyndigheterna borde anförtros tillsynsfunktionen i konkurs övervägdes ingående av lagutskottet redan i samband med 1979 års reform av reglerna om konkursförvaltning. Utskottet godtog då den ordning som nu gäller. Utskottet framhöll emellertid vikten av att verksamheten vid kronofogdemyndigheten organiseras så att en tjänsteman bara i rena undantagsfall får utöva tillsyn i konkurs samtidigt som han har hand om indrivningsuppgifter och handräckning. Några nackdelar har inte framkommit när det gäller kronofogdemyndighetens dubbla roll som tillsynsmyndighet i konkurs och företrädare för statens borgenärsintresse. Tvärtom har det under utskottets hearing i ärendet framförts att erfarenheterna av kronofogdemyndigheternas arbete med tillsynsuppgifterna är goda. Därför saknas det anledning att nu överväga en ändrad ordning i fråga om ansvaret för tillsyn i konkurs. Med detta yrkar jag avslag på reservation 5. Återvinningsreglerna i konkurslagen är viktiga och har funnits länge i svensk rätt. Återvinningsinstitutets huvudsakliga funktion är att motverka att borgenärer, för att få bättre ställning om konkurs inträffar, vidtar brådstörtade åtgärder mot gäldenär i trångmål. Ett annat syfte är att förhindra att gäldenären på ett illojalt sätt gör sina tillgångar oåtkomliga för borgenärerna. Rätt till återvinning kan enligt konkurslagen föreligga bl.a. vid gåva och vissa gåvoliknande transaktioner. En inskränkning i rätten till återvinning sammanhänger med hur gäldenärens ekonomiska förhållanden gestaltar sig vid tidpunkten för en rättshandling som skall återvinnas. Det kan vara av betydelse om gäldenären var eller genom rättshandlingen blev ur stånd att betala sina skulder efter hand som de förföll, dvs. kom på obestånd eller blev insolvent eller om han efter rättshandlingen inte hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder, dvs. var insufficient. Av betydelse för utgången av en återvinningstvist är också vem som har bevisbördan för de olika omständigheter som skall prövas i målet. Huvudprincipen i konkurslagen är att bevisbördan vilar på återvinningssökanden. Enligt flera bestämmelser har emellertid gäldenärens medkontrahent att rättshandlingen blev insolvent eller i vissa fall, nämligen bodelningsfall, inte var insufficient. Propositionen innehåller flera förslag som syftar till att förbättra återvinningssökandens ställning. Ett av förslagen är att det i otillbörlighetsregeln införs ett moment av innebörd att bevisbördan för vissa omständigheter, som det nu ankommer på återvinningssökanden att styrka, övergår till gäldenärens medkontrahent om han är närstående. Vidare föreslås i fråga om gåvor och andra benefika rättshandlingar att temat för medkontrahentens motbevisning ändras från att avse gäldenärens solvens till att gälla hans sufficiens. I propositionen föreslås att en närstående skall anses ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig såvida det inte görs sannolikt att han varken hade eller borde haft sådan kännedom. Kompletteringen innebär med andra ord att bevisbördan har kastats om beträffande närstående till gäldenären. En närstående åtnjuter emellertid en bevislättnad så till vida att han inte behöver styrka utan bara göra sannolikt att han saknat kännedom om ifrågavarande omständigheter. I reservationerna 6 och 7 kritiseras propositionens förslag i den här delen. Jag hänvisar för tids vinnande till reservationerna utan att här närmare redogöra för deras innehåll. Mellan gäldenären och en närstående till honom föreligger typiskt sett en intressegemenskap som gör det befogat att en närstående som påstår sig ha varit i god tro beträffande gäldenärens insolvens och rättshandlingens otillbörlighet får bära bevisbördan för sitt påstående. En omkastning av bevisbördan får då till följd att temat för den närståendes motbevisning blir ett negativt faktum, nämligen avsaknaden av insikt i de angivna hänseendena. Det är självfallet vanskligt att föra en sådan bevisning. Att fullt ut styrka god tro är oftast en övermäktig uppgift. En sådan bevisskyldighet skulle i praktiken bli liktydig med att rätten till återvinning i otillbörlighetsfall blev oberoende av den närståendes onda eller goda tro. Propositionens förslag att en närstående bara behöver göra sin goda tro sannolik innebär däremot en väl avvägd kompromiss mellan å ena sidan intresset av att otillbörliga rättshandlingar kan återvinnas och å andra sidan den närståendes anspråk på att en rättshandling skall bli bestående i sådana fall där han inte ens bort inse att den var otillbörlig och gäldenären insolvent. Några avgörande nackdelar med en sådan ordning med hänsyn till rättssäkerheten har jag inte kunnat finna. Propositionen innebär vidare i fråga om återvinning av gåva att återvinningsfristen beträffande närstående gåvotagare förlängs till tre år och att temat för den bevisning som gåvotagaren har att föra om han vill undgå återvinning skall avse frågan om gäldenären efter gåva hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbarligen motsvarade hans skulder. Det blir alltså inte längre gäldenärens solvens utan hans sufficiens som är av betydelse i återvinningshänseende. Även här finns en borgerlig reservation. Med anledning av denna kan först konstateras att det inte är fråga om att mer allmänt övergå till sufficiensbe greppet som tema för motbevisning vid återvinningsbara transaktioner. För — Prot. 1986/87:134 att t.ex. ett köp skall kunna gå åter skall solvenskriteriet fortfarande 2 juni 1987 tillämpas. Vad saken nu gäller är bevistemat endast vid sådana transaktioner då gäldenären utan att få något vederlag avhänt sig egendom. Redan nu utgör sufficiensbegreppet tema för motbevisningen vid en typ av benefika transaktioner, nämligen när gäldenären vid bodelning eftergett sin rätt i avsevärd mån eller avstått från egendomen i utbyte mot en fordran. En övergång till sufficiensbegreppet vid samtliga benefika rättshandlingar är därför naturlig. Jag yrkar därmed avslag på reservationen i den delen. När det slutligen, fru talman, gäller det i reservation 8 påtalade problemet beträffande upplysningsplikt vid återkallelse av konkursansökan vill jag bara säga att utskottsmajoriteten utgår ifrån att regeringen i lämpligt sammanhang tar upp frågan till prövning. Någon riksdagens åtgärd är därför för närvarande inte påkallad. Fru talman!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

Fru talman! Jag ville komma med en kommentar 'i anslutning till reservationerna 5 och 8. Reservation 5 gäller det framtida tillsynsansvaret. Stig Gustafsson säger att man såvitt han känner till har enbart goda erfarenheter av kronofogdemyndighetens dubbelroll. Jag noterar att lagutskottet godtog den här dubbelrollen år 1979, men det var med hänsyn till att tillsynsmyndigheten då inte skulle ha någon rådgivande funktion. Enligt propositionens förslag till konkurslag införs emellertid en sådan rådgivande funktion, och logiskt sett borde man då vara positiv till att eliminera denna dubbelroll. Det borde gälla både lagutskottet och Stig Gustafsson. Jag tycker inte riktigt att resonemanget hänger ihop på den här punkten. Reservation 8 handlar om data och dataintegritet för den enskilda människan. Samtliga i utskottet är tydligen överens om att detta är ett problem — människor kan komma i kläm. Jag har inte riktigt kunnat förstå hur många människor ytterligare som skall komma i kläm innan man genomför den relativt enkla förändring som föreslagits. Det skulle varken vara svårt eller ta särskilt lång tid att göra det, om viljan fanns.
Fru talman! Vid hearingen gavs det klart uttryck för att kronofogdemyndighetens dubbla roll inte innebär något problem. Departementschefen har också uttalat i propositionen att han inte är främmande för tanken att senare besluta om en bredare utvärdering av erfarenheterna av 1979 års reform och därvid förutsättningslöst överväga nya former för tillsynen. Jag vill bara peka på det. När det gäller upplysningsplikten: Här skiljer vi oss i sak inte mycket åt. Prot. 1986/87:134 Regeringen har fått en uppmaning att titta på detta och kommer säkert också att göra det.
Fru talman! Jag noterar också med tacksamhet att departementschefen har sagt att han tänker utvärdera problemen i fråga om kronofogdemyndighetens dubbelroll. Men jag tycker ändå inte att vi skall försitta det utomordentligt fina tillfälle som vi har nu. Det pågår som bekant en utredning. En organisationskommitté arbetar just med de här problemen. Varför då inte föra dessa synpunkter till kommittén i stället för att bara vänta? Beträffande reservation 8 och dataintegriteten är det riktigt, Stig Gustafsson, att vi verkligen inte skiljer oss åt särskilt mycket. Jag hade varit utomordentligt glad om det blivit det slutresultat som Stig Gustafsson talade om, nämligen att man hade gett regeringen till känna att frågan borde tas upp. Men det är ju det som man inte gör, och det är detta folkpartiet protesterar mot.
Fru talman! Den enda skillnaden i de här frågorna är att Bengt Harding Olson är mer otålig än jag. Om ni ger er till tåls hittar vi nog en lösning på problemen.

Fru talman! I fråga om proposition 1986 87:32 som gäller sysselsättningshänsyn vid konkurs. I propositionen föreslås att bestämmelsen om förvaltarens allmänna åligganden förs över till den nya konkurslagen, men med den ändringen att förvaltaren ges befogenhet att ta hänsyn till också annat än det rena borgenärsintresset. Sålunda får förvaltaren vidta åtgärder som är ägnade att långsiktigt främja sysselsättningen. Jag citerar direkt från propositionens text: ”Det åligger förvaltaren att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet. Första stycket hindrar inte att förvaltaren vid avvecklingen av boet beaktar vad som är ägnat att långsiktigt främja sysselsättningen, om det kan ske utan att borgenärernas rätt nämnvärt förringas.” I samband med 1979 års reform gjordes vissa uttalanden om att förvaltaren även borde beakta sysselsättningspolitiska intressen i en konkurs. Någon bestämmelse härom infördes dock inte den gången i konkurslagen. Utskottsmajoriteten anser därför att den nya skrivningen, där sysselsättningsaspekten kommer med i lagtexten, är välkommen, vilket också har poängterats av de fackliga organisationerna. Propositionens förslag i denna del tas upp i fyra motioner. I två motioner, L133 från moderaterna och L134 från folkpartiet, yrkas avslag på förslaget. I motion L135 från vpk begärs — såvitt nu är i fråga — en lagreglering som gör det möjligt att i större utsträckning än som följer av propositionen beakta samhällets intresse av en långsiktig sysselsättning. I motion L136 från centern slutligen ställer man sig positiv till att konkursförvaltaren nu ges möjlighet att vid avveckling av konkursboet även beakta sysselsättningen på orten. Motionärerna framhåller dock att regeringen noga skall följa tillämpningen av bestämmelsen. Utskottet vill understryka att utgångspunkten för all konkursförvaltning är och bör vara att borgenärernas intresse av en snabb avveckling av boet med ett så gott ekonomiskt resultat som möjligt skall tillgodoses. Någon förändring härvidlag föreslås inte heller i propositionen. Utskottsmajoriteten anser dock att det i dagens samhälle krävs att även sysselsättningspolitiska intressen kan beaktas i olika sammanhang. Jag yrkar därför avslag på motionerna L133 yrkande 2 och L134 yrkande 3. När det gäller den i motion L136 begärda uppföljningen vill utskottet erinra om att departementschefen uttalar att han har för avsikt att följa den praktiska tillämpningen av bestämmelsen. Med hänsyn härtill är något tillkännagivande inte påkallat, och utskottet yrkar därför avslag på motion L136 yrkande 2. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan i denna del och avslag på reservationerna 1 och 2.

Fru talman! Det finns en motsägelse i den pågående försöksverksamheten rörande riksdagens debattregler. Detta har vi från vpk påtalat redan från början, både i folkstyrelsekommittén och i andra sammanhang, bl.a. här i kammaren. Å ena sidan vill man stärka riksdagen som politiskt debattforum; å andra sidan begränsas ledamöternas debattmöjligheter. Detta går inte riktigt ihop. Konstitutionsutskottet föreslår förlängd försöksverksamhet med nu gällande regler för frågor och interpellationer. Jag har i ett särskilt yttrande pekat på behovet av ändringar när det gäller tiderna för debattinlägg. Jag skall inte i dag närmare gå in på dessa frågor. De kan tas upp i det fortsatta arbetet. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att försöksverksamhet lätt permanentas, med olika föroch nackdelar. Därför bör en kritisk genomgång av erfarenheterna komma till stånd. Därvid har alla riksdagens ledamöter anledning att redovisa sina erfarenheter. Riksdagens totala arbetsbelastning skulle enligt min mening inte nämnvärt öka vid en återgång till de debattider som förut gällde för frågedebatterna, ej heller om något längre tider gällde för interpellationsdebatterna. Till dessa frågor blir det tillfälle att återkomma, och jag har, fru talman, för dagen inget yrkande.

Fru talman! Inte heller jag skall närmare kommentera det betänkande som nu framläggs utan bara erinra om att det innehåller ett förslag om frågeinstitutet och interpellationsdebatterna, som innebär att tilläggsbestämmelserna 6.1.3 och 6.2.3 riksdagsordningen ändras på sätt som framgår av bilagan. Enligt utskottets ställningstagande skall texten i de nuvarande bestämmelserna tillämpas även under hela nästa riksmöte. Detta innebär å andra sidan inte att vi inte har möjligheter att diskutera igenom dessa frågor, utan det är snarast vår avsikt att så sker redan från hösten. Jag vill nämna att det man speciellt har ställt sig kritisk till är att torsdagens frågestund numera börjar så pass sent som kl. 14.30, vilket ändå innebär en viss förbättring mot tidigare regler. Vi vill diskutera den frågan ytterligare för att försöka åstadkomma ett bättre schema och undvika de kollisioner med arbetsplenum som uppstått på torsdagarna. Vi återkommer alltså till den frågan, och vi är beredda att diskutera ytterligare förbättringar. Riksdagens senaste beslut hösten 1986 om det nya frågeinstitutet innebar en viss omläggning av debattreglerna i förhållande till vad som gällt tidigare under försöksperioden. Det infördes då en möjlighet för talarna att disponera ett obegränsat antal anföranden om en minut.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

Fru talman! Förslaget i betänkandet innebär en fortsatt värdesäkring av stödet till partierna. Jag vill påpeka att det är ett stöd till partiernas opinionsbildande verksamhet. Denna opinionsbildande verksamhet är naturligtvis av intresse också för väljarna.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
Fru talman! Elisabeth Fleetwood säger att vi i dag skall fatta beslut om att bevilja pengar till oss själva. Det handlar inte om det. Det handlar om en grundförutsättning för att demokratin skall fungera här i Sverige och för att partierna och partiernas företrädare på ett så bra sätt som möjligt skall kunna företräda väljarna. Jag skulle faktiskt vilja kalla det för litet av populism, när moderaterna yrkar avslag på denna uppjustering, som ju bara handlar om en knapp inflationskompensation, eftersom det är tre år sedan stödet senast höjdes. Jag förväntar mig således att moderaterna, eftersom de röstar emot denna uppjustering men ändå utgår ifrån att de skall få kvittera ut pengarna, betalar tillbaka dessa pengar när de kommer.

Fru talman! Enligt gällande bestämmelser äger länsstyrelsen rätt att meddela tillstånd för enskilda personer eller sammanslutningar att inrätta hem för vård eller boende för att bedriva förskoleeller fritidshemsverksamhet.

Vi tycker att det är ett bra förslag som regeringen har lagt fram. Vi anser alltså att det är riktigt att låta kommunerna göra denna prövning, men vi anser att detta skall gälla generellt, dvs. att alla kommuner skall ges rätt att själva bestämma huruvida enskilda eller sammanslutningar skall få bedriva denna typ av verksamhet. Det är i det avseendet som vi har fogat en reservation till det betänkande som nu behandlas, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Fru talman! När riksdagen behandlade försöksverksamheten med frikommuner, uttalade vi från vänsterpartiet kommunisterna vissa farhågor för att medborgarna i försökskommunerna kan komma i en sämre situation än medborgarna i andra kommuner. Konstitutionsutskottet hade viss förståelse för denna oro och underströk att försöksverksamheten inte får leda till att grundläggande krav på samhällsverksamheten åsidosätts. I den regeringsproposition som ligger till grund för KU:s betänkande nr 30 finns ett förslag som vi från vpk yrkat avslag på, nämligen att frikommunerna i stället för länsstyrelsen skall ges rätt att pröva frågan om tillstånd för enskilda personer eller sammanslutningar att inrätta hem för vård eller boende för att bedriva förskoleeller fritidsverksamhet, som det heter i propositionen. Vi menar att detta kan främja tillkomsten av privata förskolor och fritidshem. Om frikommunförsöket får den konsekvensen har det förfelat de angivna syftena. Att det finns krafter som vill utnyttja frikommunerna för privatiseringssträvanden framgår bl.a. av den borgerliga reservationen rörande utskottets motivering för avslag på vpk-motionen. I denna reservation, liksom i de borgerligas avvikande mening till socialutskottets yttrande, beklagar man att regeringen inte gått längre i sitt förslag. I den avvikande meningen pläderas för barnomsorg i privat regi. I reservationen till KU:s betänkande anför de borgerliga att vad som föreslås för frikommunerna borde kunna genomföras generellt för landets kommuner. Hans Nyhage har framfört detsamma här. Detta borde vara en tankeställare för propositionsförfattaren Bo Holmberg och för socialdemokraterna här i riksdagen. Varför skall ni ta steg som främjar en privatisering? Påståendet att man vill ge frikommunerna dispens från sådana statliga — Prot. 1986/87:134 regler som kan utgöra hinder för en effektiv kommunal verksamhet kan — 2 juni 1987 knappast vara giltigt i detta fall. | Om försöksverksamheten blir led i en politik, som syftar till försämrad Eb SR kommunal service och ökad privatisering, då åsidosätts grundläggande krav i Verner I YRKE munerna samhällsverksamheten. Då strider det mot vad KU vid förra tillfället uttalade. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation nr 2, som innebär avslag på propositionens förslag vad avser undantag från gällande bestämmelser rörande vissa hem för vård och boende.

Fru talman! Riksdagen har sedan juli 1984 givit de nio frikommunerna och tre landsting rätt att bedriva verksamhet utan, så långt det är möjligt, statlig reglering. Frikommunerna har själva fått ange hur de vill ha det i den kommunala förvaltningen. Nu har det kommit propåer om att det skulle vara enklare om kommunerna själva fick besluta om dispenser när det gäller olika barnoch fritidsverksamheter. Det har visat sig att många föräldrar önskar starta föräldrakooperativ för barnomsorgen. Det kan tyckas, fru talman, att det är en mycket liten förändring som föreslås i propositionen. Kommunerna får möjlighet att själva ge tillstånd till förskoleeller fritidshemsverksamhet. Den offentliga tillsynen finns naturligtvis kvar. I utskottsbetänkandet finns två reservationer, en gemensam borgerlig reservation och en vpk-reservation. Man kan då undra vad det är för fara å färde. Den gemensamma borgerliga reservationen utmynnar i att man vill gå mycket längre än vad som föreslås i propositionen. Man vill ge samtliga kommuner möjlighet till denna tillståndsprövning. Jag vill helt kort säga följande till Hans Nyhage. Det finns nio frikommuner, och det är väl utmärkt att ge dessa kommuner, sedan de själva begärt det, tillstånd att under den här försöksperioden pröva hur det går att lösa den här frågan. Utskottet uttalar bestämt att tillståndet gäller alternativ barnomsorg och nämner kooperativa och ideella föreningar. Nils Berndtson yrkar för vpk:s del avslag på propositionens förslag och uttrycker samma farhågor som han framförde då vi beslutade om frikommu I nerna. Utskottet betonade då det grundläggande kravet att kommuninvånar nas behov inte skall åsidosättas. Nils Berndtson uttrycker en rädsla för att privata förskolor och daghem skall främjas. Jag kan instämma i att det i yttrandet från socialutskottet står mycket tydligt i den gemensamma borgerliga avvikande meningen att man anser att kommunerna skall få köpa barnomsorgstjänster av seriösa företag. Jag vill erinra om att vi har ett mycket bra uttalande från den socialdemokratiska majoriteten i socialutskottet, som särskilt understryker att man tidigare vid flera tillfällen redovisat sin positiva syn på alternativ barnomsorg utan vinstsyfte. Det påpekas att kommunerna även i dag måste ha all barnomsorg infogad i den kommunala planeringen. Det innebär att först kommunen och sedan länsstyrelsen i dag måste behandla ärendet innan man ger tillstånd. Vi vill i stället underlätta, så att kommunen liksom tidigare skall 39 planera in den barnomsorg som söks i den kommunala barnomsorgsverksamheten men slipper den långa omvägen att även underställa den länsstyrelsen. Jag vill också påminna Nils Berndtson om att den kommunala barnomsorgen även i fortsättningen, oavsett om den är alternativ eller inte, kommer att stå under länsstyrelsens kontroll. Man har även rätt att överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Fru talman!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
Fru talman! Enligt socialtjänstlagen är det socialnämnden som har det löpande tillsynsansvaret för verksamhet av här ifrågavarande art. De farhågor som Nils Berndtson framför är enligt min mening redan av det skälet helt ogrundade. I motsats till Nils Berndtson hävdar jag att barnomsorg också i enskild regi skulle vara till gagn och nytta för hela samhället. Av det skälet menar vi att det är lika bra att vi nu tar steget fullt ut och låter också enskilda människor och sammanslutningar bedriva barnomsorg i kommunerna, med socialnämnden som tillsynsmyndighet.
Fru talman! Socialtjänstlagens 69 § föreskriver att tillstånd för enskilda personer eller sammanslutningar att inrätta hem för vård eller boende skall lämnas av länsstyrelsen. Detta kan knappast anses vara statliga regler som utgör hinder för en effektiv kommunal verksamhet, vilket ändå är motivet för att ändra dem, enligt propositionen. Däremot ser de borgerliga en chans att slå ett slag för privatiseringen på detta område — Wivi-Anne Cederqvist behövde bara lyssna på Hans Nyhages inlägg för att få det bekräftat. Detta bjuder ni dem, i en tid när angreppen på den kommunala verksamheten stegras och privatiseringskampanjerna blir alltmer högljudda. Det är däri problemet ligger, och det är därför som vi i motion och reservation från vpk yrkar avslag på denna del av propositionen. Jag menar att detta är en fråga, där det är viktigt att reglerna blir lika oavsett om det är en frikommun eller en annan kommun. Behovet att peta i de gällande bestämmelserna har inte framstått klarare av Wivi-Anne Cederqvists inlägg. Denna belastning av frikommunsförsöket borde ni inte ha medverkat till. Kampen mot privatiseringen stärks inte utan motverkas av åtgärder som denna.
Fru talman! Begäran att få pröva att själva ge tillstånd har kommit från de frikommuner som finns nu. Jag vill säga till Nils Berndtson att det är därför som vi tycker att det passar bra att detta ingår i den pågående försöksverksamheten, och det är också därför vi har yrkat avslag på den moderata reservationen.

Fru talman! I socialutskottets betänkande 1986/87:32 behandlas vissa frågor om vård av missbrukare. I betänkandet behandlas också två motionsyrkanden om s.k. kontraktsvård inom socialtjänsten. Yrkandena har avstyrkts av utskottsmajoriteten. I en reservation som är fogad till betänkandet har center-, folkpartioch moderatledamöterna i utskottet konstaterat att lagen om vård av missbrukare varit i kraft under fem år och att erfarenheterna visar att vårdtiden enligt lagen är för kort för att kunna motivera grava missbrukare till fortsatt vård under frivilliga former. Den frivilliga vård som inleds under hotet om tvångsvård blir ofta kortvarig och tämligen meningslös. Det finns enligt vår mening ingen självklar lösning på frågan hur en effektiv missbrukarvård skall organiseras. Man bör emellertid ta vara på de olika alternativ till vård som finns och sträva efter att ge möjlighet till ökad valfrihet även i dessa avseenden. Vi förutsätter att socialberedningen överväger de förslag om införande av frivillig kontraktsvård inom socialtjänsten som framlagts och i ett slutbetänkande lägger fram förslag om en sådan vård. Jag yrkar bifall till den reservation som vi har fogat till detta betänkande.

Fru talman! I detta betänkande behandlas regeringens förslag till medels 41 anvisning för bidrag till undervisningssjukhus m.m., och vidare ett regeringsförslag om överenskommelse angående statlig driftsersättning för åren 1987—1989 för läkarutbildning och forskning m.m. I anslutning till propositionsförslagen har behandlats dels en motion från moderaterna om avveckling av nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad, dels en motion med anledning av proposition 1986/87:104 — också den en moderatmotion — som tar upp läkarutbildningen i Umeå. Utskottet har avstyrkt de moderata yrkandena, och vi har i anledning av detta fogat ett par reservationer till betänkandet. Vi vill framhålla att läkarrekryteringen till glesbygden kan underlättas om man följer våra ställningstaganden. Vi vet att de hittillsvarande erfarenheterna av läkarutbildningen vid universitetet i Umeå och resultatet av arbetet beträffande läkarförsörjningen i Jämtlands län visar att utbildningens lokalisering har betydelse för var de läkarstuderande förlägger sin yrkesverksamhet efter avslutade studier. Eftersom dessa erfarenheter är så positiva vill vi ge möjlighet för en ökad intagning just vid Umeå. Jag yrkar bifall till reservation 1. Sedan har vi också en reservation om nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad. Vi anser att de investeringsersättningar som nu utgår bör ersättas med schablonmässiga belopp. Om man gör dessa förändringar, behövs inte längre nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad, och det är detta som vi i reservation 2 vill ge regeringen till känna. Jag yrkar bifall till denna.

Fru talman! Det är mycket möjligt att reservanterna har rätt i att det skulle vara lämpligt att förlägga en viss läkarutbildning till Umeå. Men utskottsmajoriteten pekar på att frågan om den framtida läkarutbildningens lokalisering och dimensionering håller på att ses över, och vi är inte beredda att förorda ett uttalande av riksdagen, innan denna översyn är färdig.